Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 41 behandlas vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 1990. I proposition nr 164, som ligger till grund för betänkandet, föreslås vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1990 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter. I stora delar följer regeringen småhustaxeringskommitténs förslag, men den redovisar på vissa punkter en annan uppfattning än utredningen. I utskottsbetänkandet behandlas också ett antal motioner, och jag skall främst beröra de frågor som behandlas i de reservationer som jag står bakom. I reservation 1 behandlas frågan huruvida en anpassning av skatter och avgifter bör ske med hänsyn till utfallet av fastighetstaxeringen. Sannolikt kommer en betydande höjning av taxeringsvärdena även denna gång att ske. Det är då angeläget att justera skatteuttaget så, att kraftiga utgiftsökningar kan undvikas. Jag är ganska förvånad över att socialdemokraterna inte har kunnat acceptera den skrivning som reservanterna gjort, med hänsyn till att där understryks att man skall undvika de kraftiga skattehöjningar som annars kan förutses. Den skrivningen borde självfallet majoritetspartiet ha kunnat acceptera. I reservation nr 4 berörs de problem som uppstår då ideella föreningar äger fastigheter där det dels bedrivs ideell verksamhet, dels finns affärslokal, bostad eller liknande. Enligt nuvarande regler är det avgörande för skattefriheten att den del av fastigheten där ideell verksamhet bedrivs är störst. Skulle förhållandet vara tvärtom blir hela fastigheten föremål för beskattning. Genom tillkomsten av fastighetsskatten förvärras situationen ytterligare. I reservationen yrkar vi att reglerna ses över och att denna översyn sker snarast. En fråga som diskuterats mycket under senare år är hur man skall komma till rätta med problem som uppstår i attraktiva fritidsområden. För den bofasta befolkningen blir många gånger taxeringsvärdena alltför höga och därmed skattekonsekvenserna orimligt stora. Detta gör att fritidsområden Prot. 1987/88:126 avfolkas på åretruntboende — till skada för trivsel och service. Detta är 25 maj 1988 givetvis en hård behandling av den äldre befolkning som kanske större delen Vissa frågorinför all: av sitt liv har bott i området. män fastighetstaxerin, Finansministern har i propositionen erkänt att det behövs särskilda år 1990 på 2 åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Det är svårt att hitta en tillfredsställande lösning på de här problemen, säger han, och skjuter därmed frågan vidare utan att någon verklig åtgärd vidtas. Enligt vår uppfattning bör denna fråga skyndsamt bli föremål för en allsidig översyn så att förslag kan föreläggas årets höstriksdag. Utgångspunkten måste vara att nya bestämmelser kan tillämpas vid 1990 års allmänna fastighetstaxering avseende småhus, vilket också yrkas i reservation nr 5. Som tidigare sagts hade inte småhustaxeringskommittén möjlighet att gå in på denna fråga i sitt utredningsarbete. Detta gör det ännu mer angeläget att en översyn av dessa bestämmelser snabbt kommer till stånd. I reservation nr 6 berörs en annan gammal bekant fråga som inte fått någon lösning. Frågan gäller huruvida privaträttsliga förpliktelser skall beaktas vid fastighetstaxeringen. Inte minst vid förra fastighetstaxeringen framkom ett flertal fall där tomter utarrenderats på 49 år till mycket låga avgifter — avgifter som inte på långa vägar täcker de kostnader för fastigheten som skatter och avgifter medför. Enligt min uppfattning kan man inte ha kvar regler som ger ett så orimligt resultat. Fastighetsägaren är genom avtal låst för en längre period. Staten inför nya skatter och avgifter, och den stackars jordägaren kan inte göra någonting. Det innebär i en del fall att han blir ruinerad. Regeringen bör därför lägga fram förslag om att privaträttsliga förpliktelser skall kunna beaktas vid fastighetsbeskattningen. Finansministern har frångått utredningens förslag till indelning i taxeringsenhet. Utredningen föreslog i sitt betänkande att obebyggd tomtmark inte skulle få ingå i en bebyggd småhusenhet. Skälet var främst att en sådan samtaxering genom villaschablonen kan leda till en alltför hög inkomstbeskattning. Med kommitténs förslag hade detta kunnat undvikas. Även riksskatteverket var i sitt remissvar positivt till utredningens förslag. Vi har svårt att förstå regeringens ställningstagande och föreslår att riksdagen beslutar i enlighet med utredningens förslag, som överensstämmer med vår reservation. En annan fråga berörs i reservation nr 12, och det är huruvida avdrag för reparation av villa skall få göras vid inkomsttaxeringen. Utan tvivel skulle en sådan avdragsrätt vara mycket positiv. Den enskilde villaägaren skulle bli intresserad av att få kvitto på utbetald ersättning. De seriösa och lojala yrkesgrupperna skulle hälsa en sådan åtgärd med tillfredsställelse. Effekten mot svartjobb skulle säkerligen blir mer påtaglig genom denna åtgärd än genom en utbyggd kontrollapparat. Vi reservanter begär att regeringen lägger fram förslag i denna fråga. Slutligen ett par ord om reservation nr 14. I denna begärs förslag som skall åstadkomma en likartad realisationsvinstbeskattning av bostadsrätter och villor. Med den stora omflyttning som pågår är det angeläget att vi snarast får beskattningsregler som likställer bostadsrättsinnehavare med villaägare. 9” Vissa frågor inför all Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till samtliga reservationer där jag står som undertecknare samt i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Utgångspunkten för detta betänkande är en utredning om fastighetstaxeringen inför 1990. En överenskommelse mellan socialdemokraterna och vpk i skatteutskottet lade grunden och klarlade direktiven för denna utredning. Avsikten var inte att några stora förändringar skulle göras i fråga om beräkningar eller liknande, utan att man mycket mera skulle inrikta sig på att eliminera kantigheter, felaktigheter och en hel del småaktigheter som var erfarenheter av 1981 års fastighetstaxering. Utifrån kommittébetänkandet kom en proposition. I den fanns dock vissa svagheter, framför allt när det gäller behandlingen av radonfrågan. I den frågan var propositionen mycket oklar och visade inte heller någon större vilja att rätta till eventuella feltaxeringar eller att ta de hänsyn som bör tas vid radonförekomst i fastigheter. Detta resulterade i att utskottet fick studera frågan, och det kunde efter en del diskussioner komma fram till en skrivning som utgick från att man skulle ta vederbörlig hänsyn och vara generös vid tillämpningen. Man skulle inte hålla på med onödigt krångel. Framför allt skulle man kunna rätta till eventuella felaktigheter redan i första instans, och därefter skulle det vara bra. Utskottsföreträdaren, utskottets föredragande och jag hade tillsammans med riksskatteverket ett sammanträde vid vilket verket förklarade att man kommer att kunna följa ett sådant beslut som riksdagen står i begrepp att fatta. Utöver detta har vi också att behandla en motion från vpk som innebär att vi skall införa fastighetsskatt även på industrifastigheter. Detta är ingalunda någon ny fråga, utan den har varit uppe till behandling ett antal gånger här i kammaren. Vi tycker fortfarande från vpk:s sida att detta framför allt är en rättvisefråga. I andra hand är det en finansieringsfråga för att kunna hålla tillbaka hyreshöjningarna i hyresfastigheter och även för att kunna hålla tillbaka kostnadsökningar på egnahemsfastigheter. En fastighetsskatt på industrifastigheter skulle innebära ett tillskott på en till en och en halv miljard kronor till statsmakten. De pengarna skulle kunna användas för att förbilliga boendet i hyresoch egnahemsfastigheter. Nu nappar inte regeringen på den här frågan, men det var ganska nära för något år sedan. Kjell-Olof Feldts gloria vilar naturligtvis även över det här förslaget, och det är klart att ett förslag som om det genomfördes skulle drabba företagen har väldigt svårt att vinna gehör hos finansministern. Däremot har finansministern väldigt lätt för att föreslå skattehöjningar som drabbar vanligt folk. Jag tänker exempelvis på diskussionen om momshöjning, oljeskattehöjning osv. Men företagen är tydligen Kjell-Olof Feldts skötebarn, även när det gäller bedömningen av fastighetsskatten. Alla fastigheter utom just industrifastigheterna beläggs ju med fastighetsskatt. Vi föreslår i motion och reservation att de här förhållandena skall ändras, så att industrifastigheterna beläggs med en fastighetsskatt och att pengarna används till att sänka boendekostnaderna för vanligt folk. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation nr 18 vid skatteutskottets betänkande 41.
Herr talman! Årets debatt om fastighetstaxering och bostadsskatter 25 maj 1988 framstår i många stycken som en reprissändning. Gamla välkända argument används. Låt mig ändå inledningsvis konstatera att de förslag som nu underställs riksdagen väsentligen är utformade på det sätt som småhuskommittén föreslagit. Regeringsförslaget innebär bl.a. att värdefaktorerna för bestämmande av byggnadsvärde kommer att ändras på flera punkter. Mätningen av husets storlek följer den nya svenska standarden för mätning. När man fastställer småhusets ålder kommer nybyggnadsåret att få större betydelse. Småhusets utrustning beaktas med ledning av dess ålder. Frågelistan för bedömande av småhusets standard omarbetas, och de poäng som framkommer genom frågelistan får frångås om de inte ger en rättvisande bild av standarden. För bestämmande av markvärde föreslås också vissa förändringar. Den tidigare gällande värdeserien för tomtmarksvärdering slopas. Värderingen kommer nu att ske efter riktvärde för normaltomt, avvikelser beaktas genom värdeavdrag eller tillägg per kvadratmeter. Då det gäller klassindelningen av värdefaktorn för vatten och avlopp så kommer den att göras mer differentierad. Ändrad indelning i ägoslag eller byggnadstyp utgör ny taxeringsgrund. För befintlig bebyggelse med ett sammanlagt taxeringsvärde under 10 000 kr. sker ingen påverkan av indelningen i ägoslag. Samma beloppsgräns, 10 000 kr., används när justering för säregna förhållanden skall göras beträffande småhusenheter. Länsskattemyndigheten ges möjlighet att infordra uppgifter som behövs till ledning inför taxeringen av den som under andra året före taxeringsåret äger småhus som förvärvats under tredje året före taxeringsåret. Länsskattemyndigheten ges rätt att vid allmän fastighetstaxering av småhusenheter förordna ordförande och två ledamöter i fastighetstaxeringsnämnd. Enligt nuvarande regler gäller denna rätt ordförande och en ledamot. Herr talman! När skatteutskottet behandlade regeringens förslag inför den allmänna fastighetstaxeringen år 1990, hade vi också att ta ställning till tre motioner i anledning av propositionen samt 24 motioner från den allmänna motionstiden. Utskottets betänkande omfattar 27 hemställanspunkter. Reservationernas antal är 18 och de borgerliga partierna står för 17 och vpk för 1. Vad som är betecknande är att endast 6 reservationer är gemensamma för de tre borgerliga partierna och att moderaterna står ensamma för hela 7 reservationer eller är bland dem som står antecknade på hela 16 reservationer. Oenigheten i taxeringsoch bostadsbeskattningsfrågor lyser klart. Herr talman! Därmed övergår jag till att kommentera reservationerna. I reservation nr 1 av moderaterna och centerpartisterna begärs förslag om ändringar i skattereglerna för att motverka de kraftiga skatteskärpningar som kan bli följden av 1990 års allmänna fastighetstaxering av småhus. Till reservanterna vill jag säga att anpassningen till skatteuttaget kommer att behandlas i annat sammanhang. Frågan är för tidigt väckt. Vissa frågor inför all utredning angående fastighetstaxeringen. Utskottsmajoriteten anser att det i första hand ankommer på regeringen att ta ställning till uppläggningen av det framtida utredningsarbetet. Med hänvisning till vad som anförts i propositionen utgår vi också från att regeringen inom kort kommer att redovisa sitt ställningstagande i denna fråga. Reservation nr 3 från moderaterna avser ny taxering vid sjunkande marknadsvärde. Denna fråga har varit föremål för skatteutskottets prövning vid upprepade tillfällen, senast förra året i betänkande nr 31. Då liksom nu avstyrkte utskottet ändringar av detta slag. Motiveringen är att förslaget kan leda till att den särskilda fastighetstaxeringen via en omväg blir en ny allmän fastighetstaxering. Reservation nr 4 av moderater, folkpartister och centerpartister avser ideella föreningars fastigheter. Det problem som tas upp gäller ett antal föreningar med fastigheter som till 50 96 eller mer används i kommersiellt syfte. Jag vill klargöra att utskottsmajoriteten är medveten om att problem kan uppstå för vissa föreningar. Då frågan nu är föremål för den översyn av beskattningsreglerna som gäller för stiftelser och ideella föreningar, så anser utskottsmajoriteten att frågan får avgöras vid ett senare tillfälle. Reservation nr 5 av moderater, folkpartister och centerpartister gäller permanentbostäder i attraktiva fritidsområden. Jag vill här fråga reservanterna varför man i reservationen skriver att finansministern avsäger sig möjligheterna att beakta dessa allvarliga problem vid den kommande småhustaxeringen 1990. Det borde inte råda något tvivel i denna fråga, och i utskottstexten står att läsa: ”Departementschefens strävan är att lägga ett förslag till åtgärder som skall kunna gälla för inkomståret 1990.” Reservation nr 6 av moderater, folkpartister och centerpartister handlar om privaträttsliga förpliktelser. Utskottet anser inte att det finns skäl nog att göra avsteg från principen att privaträttsliga förpliktelser inte skall beaktas vid fastighetstaxeringen. Reservation nr 7 av moderater, folkpartister och centerpartister rör indelning i taxeringsenheter. Denna fråga kan få sin lösning i utredningen om reformerad inkomstbeskattning. Reservation nr 8 av moderater och folkpartister gäller genomförandetidens betydelse för indelning i tomtmark m.m. Bostadsutskottet har tidigare prövat denna fråga och anför att inte enbart det förhållandet att genomförandetiden gått ut anses utgöra så klar ändring av marknadsvärdet att ny taxering är motiverad. Skatteutskottet instämmer i denna uppfattning. Reservation nr 9 av moderater, folkpartister och centerpartister gäller småhus storlek. Här framgår ju av propositionen att en arbetsgrupp har till uppgift att komma med förslag om förenklade mätregler för våningsyta med snedtak och suterrängvåning. I avvaktan på detta resultat avstyrkes reservationen. Reservation nr 10 av moderaterna gäller småhusets standard. Man har ägnat stor uppmärksamhet åt att söka förenkla och förbättra frågelistan. RSV —riksskatteverket— tillsammans med värderingsexpertis tar ställning till frågelistans utformning. Utskottet anser inte att något ställningstagande från riksdagen erfordras. Reservation nr 11 av moderaterna rör en omläggning av villaschablonen. — Prot. 1987/88:126 Denna fråga är redan föremål för övervägande. 25 maj 1988 Reservation nr 12 av moderaterna och centern gäller reparation av villa. Bostadskommittén har i sitt slutbetänkande uttalat, att villabeskattningen bör ha taxeringsvärdet som grund samt att fördelarna med avdragsrätt för reparationer inte uppväger nackdelarna. På vanligt sätt bör vi avvakta regeringens ställningstagande beträffande kommitténs förslag. Reservation nr 13 av moderaterna handlar om uthyrning av fritidshus. Den nu gällande beloppsgränsen 8 000 kr. infördes fr.o.m. 1987 års taxering. Utskottsmajoriteten anser inte att det finns skäl att så snart igen höja beloppsgränsen. Reservation nr 14 av moderaterna, folkpartiet och centern gäller realisationsvinst på bostadsrätt. Denna fråga har debatterats i flera år, och problemen är inte så enkla och entydiga som man kan tycka. Frågan är nu föremål för övervägande i kommittén för reformerad inkomstbeskattning. Detta resultat bör avvaktas. Reservation nr 15 av folkpartiet rör förmögenhetsvärdet på bostadsrättsandelar. Nu gällande regler infördes 1980 som ett provisorium. Reglerna är föremål för en översyn, som bör avvaktas. Reservation nr 16 av moderaterna gäller index vid beräkning av fastighetsvinster. Jag vill erinra om att det 1980 rådde enighet om skärpning av beskattningsreglerna. Utskottet utgår också från att regeringen efter ställningstagande till utredningen Reavinstuppskov återkommer till riksdagen med förslag om indexuppräkning och uppskovsregler. Reservation nr 17 av moderaterna handlar om beskattning av olika bostadsföretag. I denna fråga bör vi avvakta det pågående arbetet med att reformera företagsbeskattningen, där också resultatutjämningsfrågorna tas upp. Reservation nr 18 av vpk gäller fastighetsskatten. Denna fråga behandlades av riksdagen under förra året.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

Herr talman! Sverre Palm nämnde att den fråga som har tagits upp i reservation 1 är för tidigt väckt. Vi har begärt att skattereglerna skall ändras för att det skall vara möjligt att minst motverka effekterna av de höjda taxeringsvärdena, och vi vill ha besked från socialdemokraterna om det. Jag förstår inte att frågan kan vara för tidigt väckt, när de flesta villaägare känner kolossal oro för de höjningarna. Både Sverre Palm och jag är medvetna om att höjningarna av taxeringsvärdena kommer att bli mycket stora för vissa villor. Som jag nämnde kommer värdena i storstadsområdena att öka med kanske 100 96, vilket innebär mycket stora kostnadsökningar för villaägarna. Även i övriga landet, där höjningarna kan beräknas till minst 50 96, kommer det att innebära stora kostnadsökningar per månad för villaägarna. Frågan är absolut inte för tidigt 9 Vissa frågor inför all väckt, utan det behövs besked till villaägarna före valet om hur socialdemokraterna ställer sig i denna viktiga fråga. De permanentboende i attraktiva fritidsområden har sedan mycket lång tid drabbats av mycket höga taxeringsvärden. Detta är ingen ny fråga utan den har oroat befolkningen i dessa områden väldigt länge. Det har gjorts uppvaktningar. Småhustaxeringskommitténs ledning har uppvaktats av Bohusläns skärgårdsråd. Flera av riksdagens ledamöter har också blivit uppvaktade av just skärgårdsrådet i Bohuslän, som har visat oro dels för det som gäller i dag, dels och framför allt för de nya värdena. Det är därför en svaghet att regeringen och finansministern inte har tagit fram regler som kan motverka dessa negativa konsekvenser och ge de permanentboende möjlighet att bo kvar utan att få skyhöga kostnader. Jag nämnde pensionärerna, Sverre Palm. Det är mycket viktigt att de får bättre regler, så att de inte missgynnas i detta avseende. När det gäller genomförandetiden åberopar Sverre Palm vad bostadsutskottet har sagt och anför att marknadsvärdet inte påverkas. Det intressanta för min del är inte om marknadsvärdet förändras eller inte. Det är självklart att det förändras när byggrätten försvinner, men enligt huvudregeln kan vi inte taxera mark som tomtmark om inte en garanterad byggrätt föreligger. När den garanterade byggrätten försvinner i och med att genomförandetiden går ut, är det inte längre tomtmark. Då måste självfallet omtaxering ske. Detta finns klart angivet i det lagförslag vi nu skall ta ställning till, men finansministern säger i texten att det inte enbart får vara genomförandetiden som ligger till grund för en omtaxering. Det är en svaghet att man inte kan införa en sådan regel som jag nämnde. Den är enkel att hantera, den är absolut rättssäker och rättvis — ja, den är faktiskt genial. När det gäller frågan om den delbara tomten är det märkligt att Sverre Palm inte vill vara med om att försöka uppnå rättvisa. En person som har en stor tomt som är delbar beskattas mycket högre än en person som har dels en bebyggd småhustomt, dels en annan tomt en bit ifrån denna bebyggda tomt. Riksskatteverket har pekat på denna orättvisa. Likväl säger socialdemokraterna nej till att ta bort denna orättvisa beskattning. Slutligen vill jag ta upp frågan om uthyrning av fritidshus. Vi föreslår att det skattefria beloppet skall utgöra ett halvt basbelopp. Det är en praktisk och enkel hantering i stället för att man ständigt och jämt skall återkomma med höjning av det skattefria beloppet, som varit 4 000 kr., som nu blir 8 000 kr. och som kanske så småningom, när kostnaderna stiger, blir höjt till 10 000, 11 000 eller 12 000 kr. Det är bättre att på en gång fastställa det skattefria beloppet till ett halvt basbelopp, som ju följer kostnadsutvecklingen.

Herr talman! Sverre Palm inledde sitt anförande med att tala om att regeringen hade följt småhustaxeringskommitténs förslag i stor utsträckning. Jag sade i mitt anförande att det är värdefullt. Men vi har reserverat oss på de punkter där vi har avvikande uppfattning. Jag vill gärna ställa ett par frågor till Sverre Palm. Anser verkligen Sverre Palm att de privaträttsliga regler som gällde vid förra fastighetstaxeringen och förefaller komma att gälla även vid denna Prot. 1987/88:126 verkligen är rimliga? 23 maj 1988 Jag vet inte om alla överklaganden till högsta instans ännu har avgjorts. Det finns exempel på fall där vederbörande fastighetsägare nära nog har tvingats lämna sin fastighet på grund av de alldeles orimliga resultat som har uppstått på grund av arrendeavtal, som hade träffats innan man hade en aning om vilken utveckling som skulle äga rum. Framför allt hade man ingen uppfattning om att sådana regler skulle införas som sedan har blivit fallet. Det är angeläget att få veta huruvida Sverre Palm anser att detta är riktigt. När det gäller åretruntbostäder i attraktiva fritidsområden är det oklart vad finansministern avser att göra. Han säger att bestämmelserna inte är tillfredsställande men säger samtidigt att problemen är svåra. Man får ingen konkret uppfattning om huruvida han verkligen har tänkt göra någonting inför den fastighetstaxering som nu förestår. Beträffande ideella föreningars fastigheter är jag förvånad över det nästan cyniska uttalande som görs i betänkandet.

Jag vet inte vad Sverre Palms partikamrater, som också var med om en uppvaktning i frågan, säger när utskottet så nonchalant lämnar den. I reservationerna 7 och 14 tas upp frågor som utskottsmajoriteten anser kan avgöras i samband med inkomstskatteutredningen. Det är en metod som ibland tillämpas när man inte vill åstadkomma någonting, dvs. att skjuta frågor från den ena utredningen till den andra. Frågan togs upp i småhustaxeringskommittén och avsikten var att riksdagen nu skulle fatta beslut. Socialdemokraterna vill tydligen inte ta ställning i den konkreta frågan utan skjuter den helt enkelt ytterligare fram i tiden. Frågan om en likartad realisationsvinstsbeskattning av villor och bostadsrätter har diskuterats och penetrerats så mycket i riksdagen att det är nära nog bara svepskäl eller ett uttryck för att man ingenting vill göra när man skjuter upp frågan ytterligare.
Herr talman! Sverre Palm har nu fått så många frågor från mina meddebattörer att han orimligen kan besvara dem. Jag skall därför försöka hålla nere antalet frågor. Jag skall i stället börja med att svara på en fråga som Sverre Palm ställde, nämligen varför det i reservation 5 står att ”finansministern ställer frågan på framtiden och avsäger sig möjligheterna att beakta dessa allvarliga problem vid den kommande småhustaxeringen 1990”. Sanningen är den, Sverre Palm, att det i reservation 5 står så här: ”Enligt vår uppfattning kan det emellertid inte godtas att finansministern ställer frågan på framtiden ——-.” När man citerar måste man göra det på ett anständigt sätt. Om man delar meningarna mitt itu kan man få fram praktiskt ” Vissa frågor inför all taget vad som helst med citat. Det var svagt, Sverre Palm, och jag ber om litet skärpning på den punkten. Det var egentligen ganska roligt att höra Sverre Palms redogörelse i fråga om småhusens storlek. Han måste ha lagt ner ett enormt stort arbete på att botanisera i de olika kommittéer där frågor på detta område numera finns undanstoppade. Jag hoppas bara att det inte går lika illa som med permanentbostäderna i attraktiva fritidsområden, som är undanstoppade för evigt så att det aldrig kommer några förslag. Jag beundrar alltså Sverre Palms arbete — möjligen har han fått hjälp från ett visst håll. Det är klart att vi blir oroliga när Sverre Palm säger att frågorna är för tidigt väckta. Det brukar ju inte gå så fort, och frågorna behöver väckas i tid. Om frågan om småhusens storlek och mätningen — som också var undanstoppad och skulle utredas — inte behandlas före 1990, får man vänta till 1996 innan man kan ta fram tumstocken, märka av en och en halv meter och på ett enkelt sätt klara ut hur stor bostad man har. Det är helt onödigt; frågan behöver inte stoppas undan, utan det går bra att fatta beslut direkt om detta. Vi är självfallet också oroliga för prisbildningen och vad som kommer att hända på villamarknaden, om det inte kommer något besked från regeringen och om det blir ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Vi måste få reda på vilka åtgärder regeringen tänker vidta. I annat fall kommer prisbildningen på fastighetsmarknaden att påverkas oerhört mycket. Detta kan bli en dyrköpt historia för landets småhusägare.
Herr talman! Jag skall inte ställa någon fråga alls till Sverre Palm, då jag inte finner att det är angeläget — jag tror inte att svaret skulle bli speciellt upplyftande. Jag vill bara något kommentera den inkonsekvens som finns i Sverre Palms resonemang om industrifastigheter. Han sade nämligen att frågan om införande av fastighetsskatt på industrifastigheter skulle prövas i ett större sammanhang, där hänsyn tas till industrins totala beskattning. Varför används den argumentationen, när man valde att införa fastighetstaxeringen utan att ta med de boendes totala beskattning i bilden? Man tog inte ens med den totala bostadsbeskattningen i bilden när fastighetsbeskattningen infördes. Argumentationen haltar alltså, och Sverre Palms argument i anledning av vpk:s reservation nr 18 är konstruerat och utan relevans. Sanningen är den, som jag sade inledningsvis, att det är mycket svårt att förmå finansminister Feldt att införa en beskattning på företagen men avsevärt mycket lättare att förmå honom att lägga en sådan på folket.
Herr talman! I mitt inledningsanförande kommenterade jag samtliga reservationer, så jag skall inte gå så djupt in i de frågorna nu. Beträffande höjda taxeringsvärden i fritidsområden har jag sagt att frågan kommer att behandlas senare. När taxeringsutfallet blir känt finns det möjligheter att göra förändringar. Karl-Gösta Svenson talade om ägoslag och vill att det skall göras ändringar
SER Herr talman! Jag konstaterar att villaägarna inte får något besked före SE valet om effekterna av höjda taxeringsvärden. Kvar står då finansministerns besked i kammaren i går, att villaägarna får räkna med skattehöjningar, med tanke på de taxeringsvärdehöjningar som kommer att genomföras. Även människor som bor i attraktiva kustlägen får räkna med detta. Socialdemo kraterna ger inget som helst besked om hur dessa frågor skall tacklas. När det gäller byggrätten, Sverre Palm, skall vi inte i första hand diskutera värdenivån, utan principen. Har byggrätten försvunnit föreligger det inte längre någon tomtmark, och då skall ägoslaget ändras. Det är principen, och det är den eniga småhustaxeringskommitténs klara och entydiga uppfattning. Det innebär en rättssäker taxering, Sverre Palm.
Herr talman! Sverre Palm säger att man skall se över frågorna kring de höga taxeringsvärdena för vissa fritidsområden. Jag vill fråga konkret: Har verkligen ingenting gjorts från regeringens sida i denna fråga, trots att man vet vilka problem som uppstod efter den förra fastighetstaxeringen? Småhustaxeringskommittén diskuterade detta vid flera tillfällen och redogjorde klart för att det var en fråga som inte låg inom vårt utredningsområde. Har man verkligen suttit med armarna i kors under denna tid, utan att titta ett spår på detta? Kan man då verkligen förvänta att det sker någonting inför 1990 års taxering? Svara mig på frågan om det verkligen inte har gjorts någonting sedan den förra fastighetstaxeringen.
Herr talman! Beträffande fastigheter i attraktiva fritidsområden har jag sagt att frågan kommer att behandlas senare, svarade Sverre Palm. Så bemötte han egentligen alla reservationerna, att frågorna skulle behandlas senare, med undantag för någon fråga, som inte skulle behandlas alls. Just frågan om permanentbostäder i attraktiva fritidsområden är inte ny. Den är gammal. Den frågan har gömts undan en lång tid. Det skulle möjligen vara ett framsteg om vi av Sverre Palm kunde få veta i vilken instans det numera inte görs någonting åt den här frågan.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas, förutom frågor om anslag till BRÅ, en del frågor som har att göra med utredningar, undersökningar och forskning omkring brottsligheten och dess verkningar. Jag skall till att börja med uppehålla mig vid reservation nr 5, som behandlar snatteribrottsligheten. År 1980 anmäldes ungefär 35 000 snatterier i vårt land. År 1986 hade antalet ökat till drygt 62 000. Det är svårt att uppskatta det totala värdet av de varor som årligen snattas. År 1984 var omsättningen i handeln ca 168 miljarder kronor, i dag säkert mycket mer. Det totala svinnet uppskattades då av handelns företrädare till ca 3 20, varav 1 20, dvs. ungefär 1,7 miljarder, ansågs vara hänförligt till snatteri. Det är alltså stora belopp som det rör sig om. I vissa varuhus här i Stockholm uppgår svinnet till flera tiotusentals kronor varje dag. Snatteri är alltså ett mindre allvarligt fall av stöld. Enligt brottsbalken kan snatteri leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Oftast är det värdet av den stulna egendomen som bestämmer om brottet skall anses som stöld eller snatteri. Enligt riksåklagarens rekommendationer går för närvarande värdegränsen vid 600 kr. Det är emellertid alls inte säkert att en snattare som upptäcks och polisanmäls får något straff. En polisman har nämligen rätt att lämna s.k. rapporteftergift och nöja sig med ett påpekande till den felande. Detta kan ske om det enligt polismannen är uppenbart att endast böter skulle komma att utdömas och brottet verkar obetydligt. Riksåklagaren har förklarat att en värdegräns av 60 kr. vid bagatellartade snatterier av engångsnatur kan godtas. I praktiken sker därför vanligtvis rapporteftergift om det snattade föremålet är värt mindre än 60 kr. Om polismannen nöjer sig med en erinran till snattaren, sker inte heller någon registrering av brottet. Om snattaren konsekvent begår nya stölder på annan plats och begränsar sig till varor värda mindre än 60 kr. , finns alltså goda möjligheter för honom — och henne —att helt straffritt begå brott vid upprepade tillfällen, eftersom han eller hon då kan komma att gripas av olika poliser. Det är heller inte säkert att något straff följer, även om polisrapport upprättas och överlämnas till åklagaren. En åklagare har nämligen enligt rättegångsbalken rätt att meddela åtalsunderlåtelse. Det kan bl.a. ske under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts och det kan antas att brottet bara kan leda till böter. Allmänt uttryckt gäller att åtal bör underlåtas, om åklagaren finner att brottet vid en samlad bedömning kan anses ha ringa straffvärde. Det tillgripnas värde har betydelse vid den bedömningen. Ju lägre värdet är, desto starkare skäl för åtalsunderlåtelse. Majoriteten av de personer som trots allt straffas för snatteri åläggs böter. Det sker antingen genom att åklagaren utfärdar s.k. strafföreläggande eller genom dom i domstol. Det stora flertalet bötesstraff utfärdas i form av strafföreläggande. Det finns tecken som tyder på att ungdomar i ökad utsträckning gör sig skyldiga till snatterier. 1984 registrerade polisen ca 4 000 ungdomar under 15 år misstänkta för butiksstölder, och det var nära 50 96 fler än 1982. Under samma period ökade antalet 15-17-åringar som lagfördes för snatterier med 40 Po. Omkring hälften av ungdomarna beviljades åtalsunderlåtelse med stöd av lagen om unga lagöverträdare. Normalt föregås åtalsunderlåtelsen av socialutredning och kontakt med åklagare. Goda möjligheter finns alltså för ungdomar att utan särskild reaktion från samhällets sida grundlägga ett brottsligt beteende genom att börja snatta. Mycket talar för att den erfarenheten påverkar många ungdomars syn på allvarligare brottslighet. Nära hälften av alla brottsbalksbrott består av olika former av stöld. Av dem som lagförs för förmögenhetsbrott utgör ungdomarna nästan hälften. Det finns också mycket som talar för att det existerar en grupp professionella butikstjuvar som svarar för en stor del av stöldsvinnet. Kriminologen Leif G. W. Persson har i en utredning så sent som förra året påvisat att narkotikabelastade i storstäderna svarar för en stor del av snatterierna och stölderna. Det är vår uppfattning i moderata samlingspartiet att riksdag och regering måste på olika sätt klart deklarera att snatteri är en form av stöld som i likhet med andra stöldbrott inte kan godtas. För att budskapet skall nå fram krävs bl.a. lagändringar vad gäller påföljder, skiftande åtgärder från olika myndigheter och en aktiv opinionsförmedling i familj och skola. Slutligen måste naturligtvis även handeln på olika sätt försvåra förutsättningarna för snatteri. Stöldutredningen, som avlämnade betänkandet Stöld i butik, föreslog bl.a. att det skulle införas ett system med ordningsföreläggande vid snatteri, dvs. det skulle ske en överflyttning av besluten från åklagarna till polisen. I ett stort antal fall borde ett ordningsföreläggande kunna utfärdas och godkännas i omedelbar anslutning till brottet. från normalfallet, exempelvis genom att en särskilt raffinerad metod användes eller om värdet av det stulna överskred ett visst belopp, skulle ärendet på sedvanligt sätt handläggas av åklagaren. Ordningsbot skulle enligt det här förslaget utfärdas i form av dagsböter, som borde stå i proportion till det stulnas värde. Vi moderater anser att det system utredningen föreslog i princip är bra, även om det naturligtvis finns invändningar. En sådan är att införande av ordningsbot kan ge intryck av att snatteri av lagstiftaren ses som ett ”bagatellbrott”. Det är givetvis en nackdel. Mot detta skall dock ställas att det har ett särskilt värde, om straffet för ett sådant här brott kommer snabbt. Särskilt viktigt är det när det gäller unga lagöverträdare, och ett system med ordningsbot skulle uppfylla det kravet. I och med att endast erkända brott skulle föranleda ordningsbot bör också rimliga rättssäkerhetskrav vara tillgodosedda. Utredningen föreslog också att polismän skulle ha kvar sin rätt att meddela rapporteftergift. I den frågan har vi moderater dock en avvikande uppfattning, om man inför ordningsbot. Det är tänkbart att systemet med rapporteftergift bör finnas kvar, men i så fall måste tillämpningsområdet minskas drastiskt. Vi menar att om statsmakterna anser att vissa handlingar inte skall föranleda någon påföljd, skall de inte heller vara kriminaliserade. När det gäller snatteri skall enligt vår mening rapporteftergift kunna ske endast undantagsvis. Skall vi hejda ökningen av snatteribrotten, måste de konsekvent bestraffas. Allmänheten måste lära sig att på snatteri följer straff. Det är vidare nödvändigt att skärpa reglerna vad gäller åtalsunderlåtelse. Socialdemokraterna har här i kammaren så sent som 1984 genomdrivit lagändringar som väsentligt utvidgade området för åtalsunderlåtelse. Nu måste en ändring ske, en återgång till det tidigare systemet. Utgångspunkten skall vara att brott alltid skall följas av en reaktion från det allmännas sida. Nuvarande beloppsgränser för åtalsunderlåtelse måste ses över. Det finns också anledning att överväga gränsen mellan snatteri och stöld, som i normalfall för närvarande är 600 kr. Med en lägre värdegräns blir påföljden hårdare för den som stjäl varor för högre belopp, eftersom brottet då rubriceras som stöld. En sådan ändring skulle också öka respekten för normen att samhället inte tolererar stöld. Som jag sagt tidigare, finns det en oroande tendens att ungdomar i ökad utsträckning gör sig skyldiga till snatteri. När det gäller ungdomar under 15 år är något straff naturligtvis inte aktuellt. Det är då av största betydelse att det sker en kontakt mellan polis, sociala myndigheter och föräldrarna. De sociala myndigheterna måste i ökad utsträckning — i förening med föräldrarna-—-inskärpa hos ungdomar som gjort sig skyldiga till snatteri att det är fråga om ett brott och att beteendet inte kan accepteras. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 5. Reservationerna 6, 7 och 8 till detta betänkande rör i allt väsentligt frågor som behandlats tidigare år i utskottet. De prioriteringar av insatserna mot olika brottstyper som skett de senaste åren gäller våldsbrottslighet, narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslig het. Om detta har det rått betydande enighet i utskottet. Reservationerna vänder sig mot att socialdemokraterna nu ensidigt vill prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Inom de resurser som finns vill socialdemokraterna satsa ytterligare medel t.ex. på stöd till information och ytterligare undersökningar om brottslighet inom viss bransch. De pekar också på att behovet av ytterligare insatser mot den ekonomiska brottsligheten måste uppmärksammas. Jag vill understryka att det är viktigt att ekonomisk brottslighet bekämpas, men betydande resurser har avdelats för detta ändamål ända sedan de borgerliga regeringarna startade detta på 70-talet. Några ytterligare insatser på det området krävs inte, i vart fall inte just nu. Tvärtom finns det enligt vår mening större behov av att rikta både forskningsoch utredningsresurser mot våldsbrottslighet och stöldbrottslighet. Vi moderater har tidigare krävt en utredning om kostnaderna som vi alla orsakas av den s.k. traditionella brottsligheten. Detta motsätter sig socialdemokraterna som i stället vill satsa ännu mer forskningsoch utredningsresurser på de s.k. ekobrotten. Detta är enligt vår mening orimligt i ett läge där narkotikabrottslighet, stölder och våldsbrottslighet breder ut sig. Mot den här bakgrunden, herr talman, yrkar jag vidare bifall till reservationerna 6, 7 och 8.

Herr talman! I förra veckan debatterade vi här i kammaren bl.a. narkotikabekämpning och polisutbildning. Vi konstaterade då att brottsligheten var hög i Sverige. Vi vågade inte tro att de senaste statistiska uppgifterna, som visade en viss minskning av brottsligheten, skulle innebära något trendbrott. De siffrorna behöver i alla fall en noggrann analys och behöver också följas upp av andra liknande, innan vi kan börja hoppas på någon förändring av utvecklingen i vad gäller brottsligheten. I samhällets brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete har BRÅ en viktig roll att spela. BRÅ skall forska kring kriminalitetens orsaker och hur den skall förebyggas och bekämpas samt sprida resultaten av sitt arbete. Om detta är vi överens och också om anslagens storlek. En del motioner från olika partier behandlas i det här betänkandet om anslag till brottsförebyggande rådet. De följs upp i en del fall och har blivit reservationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 2, 4, 5, 6 och 8, men skall nöja mig med att något kommentera reservation nr 5, den om snatteri. Att snatta är tyvärr ett vanligt vardagsbrott. Att snatta låter kanske inte så farligt. Men snatteri kan sägas vara en liten stöld, och det är ett centralt förmögenhetsbrott; därom är vi alla i utskottet ense. Och det verkligt allvarliga är att snatterierna ökar. Det verkliga antalet brott är naturligtvis mycket högre än den officiella statistiken visar därför att så många snatteribrott aldrig upptäcks. Snatterierna orsakar självfallet handeln men ytterst också konsumenterna, som får betala dem genom högre priser på varorna i affärerna, stora ekonomiska skador. Men snatterierna är också ett allvarligt brott därför att de mycket ofta är en första början för många ungdomar till en grövre kriminalitet. Av de snattare som upptäcks är omkring en fjärdedel under 15 år. Det är inte minst därför snatteriet måste bekämpas med allvar och kraft. Det får inte sprida sig en uppfattning att det är näst intill tillåtet, näst intill lovligt att snatta. Det är mot den bakgrunden vi vill att regeringen skall överväga ett system med ordningsbot vid snatteribrott. Ett sådant system skulle enligt vår mening kunna vara en både snabb och relativt lindrig form av lagföring. Jag vill gärna understryka att ett system med ordningsbot bara skulle vara ett medel av många för att bekämpa snatterierna. Handelns egna åtgärder är viktiga liksom olika lokala initiativ. Men vi måste också pröva nya vägar och överväga att införa ordningsbot därför att butikstillgreppen nu har en sådan omfattning. Åklagarnas och polisens arbete skulle förmodligen därigenom minskas och förenklas, något som också kan vara värt att beakta. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 2,4, 5, 6 och 8.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar och som handlar om anslag till brottsförebyggande rådet tas också en mängd andra frågor upp som rör brottsförebyggande verksamhet och forskning inom det kriminalpolitiska fältet. Centerns ledamöter i utskottet har fogat 6 reservationer till betänkandet, varav några tillsammans med representanter för de andra icke-socialistiska partierna. För att det brottsförebyggande arbetet skall kunna bli effektivt fordras bl.a. ett väl fungerande samarbete, i första hand mellan de rättsvårdande myndigheterna och skolan och den sociala sektorn. En sådan samverkan finns redan i viss utsträckning. Bl. a. har just brottsförebyggande rådet en sådan samordnande funktion. Vi menar dock från centerns sida att detta inte är tillräckligt. Framför allt behöver samarbetet på den lokala nivån intensifieras. På en del håll i landet finns det många intressanta samarbetsprojekt, som också visar fina resultat, medan det på andra håll egentligen inte fungerar alls. Här måste de centrala samarbetsorganen ta på sitt ansvar att initiera samarbete på lokal nivå på de ställen där det inte fungerar. Det bör dessutom vara en viktig uppgift för BRÅ att ta till vara de positiva erfarenheter som har vunnits genom vissa av de lokala samarbetsprojekten och se till att dessa erfarenheter sprids vidare. På så sätt kan ett effektivt brottsförebyggande arbete på lokal nivå komma till stånd över hela vårt land. I motion Ju817 med Gunilla André som första namn aktualiseras ett intressant forskningsområde, som vi tycker har försummats, nämligen könsrollernas betydelse för den kriminella aktiviteten. Kvinnor och män begår olika typer av brott. Bland kvinnor är det förmögenhetsbrotten som dominerar, för män är trafikbrott vanligast. Brott som grova stölder, våldsbrott och sexuella övergrepp är ovanliga bland kvinnor. Dessutom är den totalt sett mycket låga kvinnokriminaliteten en intressant utgångspunkt för forskning. Varför begår kvinnor färre brott än män? Från centerns sida anser vi att detta område inom den kriminalpolitiska forskningen borde uppmärksammas. I detta sammanhang vill jag passa på att fästa kammarens ledamöters uppmärksamhet på att det på bänkarna har delats ut ett rättelseblad, eftersom det har insmugit sig ett förargligt skrivfel i reservation nr 2, som just handlar om könsrollernas betydelse för brottsligheten. Det är också viktigt att ta till vara de ideella insatser som enskilda människor och organisationer är beredda att göra i det brottsbekämpande arbetet. Vi har tidigare år krävt ett förbättrat samhällsstöd till denna typ av verksamhet. Därför tycker vi att det är bra att man nu från regeringens sida avsätter medel till bl.a. brottsofferjourer. Det räcker dock inte med bara ekonomiska insatser för att få ökad verksamhet inom detta viktiga område. Många gånger möts de som arbetar ideellt av byråkratiska och administrativa hinder. Från centerns sida tycker vi därför att det vore värdefullt med en översyn i syfte att undanröja denna typ av hinder. En sådan översyn bör också syfta till att pröva frågan om permanent statligt ekonomiskt stöd till denna verksamhet. Herr talman! När det gäller frågan om snatterierna och införande av en ordningsbot för snatteribrott skall jag fatta mig kort och bara instämma i vad Björn Körlof och Lars Sundin tidigare har sagt i denna del. I betänkandet behandlas också frågan om särskilda informationsinsatser mot den ekonomiska brottsligheten. Utskottsmajoriteten vill här att olika organisationer skall kunna få särskilt statligt ekonomiskt stöd för en sådan informationsverksamhet. Från centerns sida kan vi inte finna att just den ekonomiska brottsligheten skall särbehandlas i informationshänseende jämfört med annan brottslighet. Det är alltid ett viktigt mål för samhället att på olika sätt sprida kunskap om all lagstiftning. För detta finns olika informationsvägar inarbetade. Här skall naturligtvis skilda informationsinsatser just beträffande den ekonomiska brottsligheten ingå som en naturlig del. Socialdemokraterna har alltid en förmåga att konstruera bidragsoch stödsystem som gynnar egna eller närstående organisationer. Detta är fallet också nu. Det handlar om ett sätt att föra över samhälleliga resurser till de fackliga organisationerna. De fackliga organisationerna har naturligtvis en viktig roll att spela när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, men det bör, tycker vi, ligga inom deras ordinarie verksamhet och behöver inte stimuleras med särskilda statsbidrag. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5, 6 och 8 vid föreliggande betänkande.

Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande om anslag till brottsförebyggande rådet och avslag på samtliga reservationer samt tillstyrker regeringens förslag om medelsanvisning till brottsförebyggande rådet. Det betyder att riksdagen till BRÅ anvisar ett anslag om 7 528 000 kr. Regeringen uppdrog i oktober 1986 åt en särskild utredare, Urban Rosenblad, att se över BRÅ:s verksamhet. Han har numera slutfört sitt uppdrag. Det förslag han framlägger syftar till att förstärka BRÅ som centralt organ för samverkan, utveckling och upplysning, inte minst för initiativ till ny metodik och nya åtgärder i den brottsförebyggande verksamheten. Behovet att samordna den brottsförebyggande verksamheten och komma fram till en ansvarsfördelning, både statliga myndigheter emellan och inom regeringen, har lett till förslag om en ny instruktion för BRÅ och om en särskild förordning för samverkan. Det förslaget innebär att myndigheter under justitiedepartementet förpliktigas att samråda med BRÅ i relation med ansvariga för rikspolisstyrelsen, domstolsverket och kriminalvårdsstyrelsen. Riksåklagaren bör enligt Rosenblad under ordförandeskap av BRÅ:s chef utveckla detta samarbete. Bland exemplen på samverkan med myndigheter inom socialoch utbildningsområdet pekas på att man skall inrikta kriminalvården mer på brottsförebyggande insatser. Även när det gäller information och rådgivning, liksom utredningsoch förslagsverksamhet, föreslås förstärkningar och förbättringar. Rosenblads förslag remissbehandlas nu. Den brottsförebyggande verksamheten är den kanske viktigaste kriminalpolitiska insatsen. Men enbart ökade resurser till det brottsförebyggande arbetet genom BRÅ är inte tillräckligt. En del andra förhållanden inverkar också på resultatet, och dessa kan förändras genom bättre samverkan, bättre arbetsfördelning, bättre upplysning och bättre planering bland olika samhällsorgan.

I reservationen talas om de brottsförebyggande insatserna bland barn och ungdom. BRÅ har tillsatt en arbetsgrupp med Ingemar Ingevik som ordförande. Direktiven för denna grupp är under utarbetande. Även då det gäller att stimulera lokala initiativ och frivilliga organisationer i det brottsbekämpande arbetet ligger detta i linje med det arbete som bedrivs och de förbättringar som kan åstadkommas genom en reformering av verksamheten. I remissomgången finns goda möjligheter att framlägga konkreta förslag som kan bli prövade. I reservation 6 uttrycker emellertid inte bara centern utan även övriga borgerliga partier tveksamhet till uppfattningen att det skulle behövas några särskilda generella informationsinsatser om lagstiftning och andra åtgärder från det allmännas sida mot den ekonomiska brottsligheten. Det förvånar mig att centern ansluter sig till denna reservation, med hänsyn till vad man anfört i reservation I om behovet av informationsinsatser i det brottsförebyggande arbetet. En utgångspunkt måste enligt de borgerliga reservanterna vara att de begränsade resurser som finns för ändamålet i första hand tas i anspråk för att sprida kunskap om lagstiftning på sådana områden som berör stora grupper av människor. Men den ekonomiska brottsligheten drabbar förvisso inte några mindre grupper. Den ekonomiska brottslighet som förekommer på skatte-, tull-, valutaoch miljöområdena är belysande exempel på att det inte bara rör sig om stora grupper som berörs av den ekonomiska brottsligheten utan även om mycket stora värden. Den ekonomiska brottsligheten omsätter mångdubbelt större belopp än annan brottslighet. Det är förvånande att de borgerliga reservanterna anser att folkrörelser och branschorganisationer inte kan utföra informationsverksamhet om ekonomisk brottslighet. Det rör sig alltså inte, som Elving Andersson yttrade, om att bara de fackliga organisationerna skall komma i fråga. Det är mycket viktigt att branschorganisationerna också kan komma med i bilden. Några invändningar av det här slaget görs inte när det rör sig om annan brottslighet, t.ex. snatterier och narkotikabrottslighet. Det är svårt att tolka denna inställning på annat sätt än att de borgerliga partierna har ett alltför begränsat intresse att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Riksdagen har fastslagit att rättsväsendet, och främst polisväsendet, skall prioritera kampen mot narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet och våldsbrottslighet. I årets budgetproposition säger justitieministern att myndigheterna under de tre senaste åren väsentligt har ökat sina resursinsatser för bekämpning av narkotikabrott och våldsbrottslighet under det att insatserna för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten i huvudsak har varit oförändrade. Den försiktiga satsningen på bekämpande av ekonomisk brottslighet måste betraktas som otillfredsställande. Polisen använder, trots de förstärkningar som har gjorts, en liten del — omkring 1 90 — av de polisiära resurserna för bekämpande av ekonomisk brottslighet samtidigt som ekobrottsligheten sannolikt har ökat avsevärt under de senaste åren. Det är därför som utskottsmajoriteten inte bara instämmer i justitieministerns uttalande, att den fortsatta utvecklingen inom myndigheterna när det gäller bekämpningen av ekobrott måste följas noga från statsmakternas sida, utan även utgår från att behovet av skärpta insatser uppmärksammas under planeringsprocessen inom regeringskansliet och berörda myndigheter. Att de borgerliga partierna inte kan instämma i detta uttalande ligger väl också i linje med den restriktiva attityd de intar till kampen mot ekonomisk brottslighet. Den kommer också till uttryck i reservation 7, som endast moderaterna står bakom. Det är tillfredsställande att även folkpartiet och centern stöder oss socialdemokrater när vi vill ge regeringen till känna vad i motion Ju818 av Lennart Andersson m.fl. framförts om en undersökning av organiserad brottslighet och ekobrottslighet inom hyresoch fastighetsbranschen. Det är nämligen utskottets mening att en särskild undersökning om den ekonomiska brottsligheten inom hyresoch fastighetsbranschen bör genomföras. I reservation 5 anför de borgerliga representanterna att det bör närmare övervägas att införa ordningsbot vid snatteribrott. Det är väl att märka att de borgerliga partierna, trots de långa anförandena här, inte har kunnat komma fram till något annat än ett förslag om ordningsbot. Detta är ett gammalt förslag som riksdagen avslagit vid flera tidigare tillfällen. Utskottet vidhåller sin tidigare uttalade tveksamhet till införande av ett system med ordningsbot vid snatteri. Snatteri är inte någon ordningsförseelse. Det kan kännas främmande att med ett ordningsföreläggande beivra ett centralt förmögenhetsbrott, låt vara mindre allvarligt. De aktuella brottsrekvisiten för snatteri kräver överväganden av en art som inte gärna kan företas inom ramen för ordningsbot. Den som har sysslat med mål om snatteri har detta ganska klart för sig. Det är förvånande att de borgerliga partierna med hänsyn till de rättssäkerhetsintressen som gör sig gällande är beredda att gång på gång välja denna utväg. Slutlig ställning i denna fråga bör i vart fall enligt utskottsmajoriteten inte tas förrän fängelsestraffkommitténs förslag till straffsatser och strafflatituder behandlats av riksdagen. Enligt reservation 2 bör initiativ tas för att få till stånd forskning om kvinnobrottslighet. Jag kan hänvisa till vad utskottet anfört, att fler initiativ redan tagits. BRÅ är i färd med att besluta om ytterligare anslag till forskning om kvinnobrottslighet, åtminstone för ett intressant projekt under ledning av Eva Tillby. Med hänsyn till det arbete som pågår och de initiativ som tagits anser vi att det nu inte behöver göras något ytterligare uttalande. Slutligen finns en reservation från centern om stöd till brottsofferjourer, reservation 3. Under anslaget Ersättning för skador på grund av brott, som utskottet nyligen fattat beslut om, finns enligt departementschefen medel beräknade för stöd till brottsofferjourer och liknande verksamhet. Det kan vidare nämnas att brottsförebyggande rådet framlagt ett förslag till regeringen om förbättrade regler vad gäller stöd till brottsoffer också i fråga om den verksamhet det här är fråga om. Herr talman! Jag har gått igenom samtliga borgerliga reservationer, och som jag redan inledningsvis sade yrkar jag avslag på dem.

Herr talman! Hans Göran Franck säger att han är förvånad över att framför allt centern ställer sig bakom reservation 6, som handlar om extra informationsinsatser när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Han försöker vända det hela till att vi inte skulle vara intresserade över huvud taget av bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Tyvärr lyssnade inte Hans Göran Franck på mitt första inlägg, där jag just betonade vikten av en effektiv kamp mot bl.a. ekonomisk brottslighet. Vad vi vänder oss emot är den konstruktion som nu föreslås med ett särskilt anslag där fackliga organisationer och branschorganisationer skall kunna få pengar för särskilda informationsinsatser. Men ta inte detta till intäkt för att vi är emot bekämpande av ekonomisk brottslighet! Det behövs, som jag sa tidigare, bred information om all lagstiftning, om bekämpning av olika typer av brott. Det finns ingen anledning att på detta sätt särbehandla just den ekonomiska brottsligheten. Med tanke på de oerhört stora resurser som de fackliga organisationerna och branschorganisationerna har torde det kunna ingå som en naturlig del i deras ordinarie verksamhet att på olika sätt verka mot den ekonomiska brottsligheten. Jag ser inte heller någon som helst motsats mellan reservation 1 och reservation 6 i det här fallet, som Hans Göran Franck här gjorde gällande. Reservation 1 handlar om generella insatser i fråga om brottslig verksamhet, med lika behandling av olika typer av brott. Däremot är det riktigt, som Hans Göran Franck säger, att BRÅ här bedriver en viktig verksamhet; man har bl.a. tillsatt arbetsgrupper på central nivå. Vad vi inte är nöjda med är aktiviteter på lokal nivå — där brister det. Det finns en del intressanta projekt på gång på en del håll i landet, men det finns oerhört mycket mer att göra dels för att förmedla erfarenhet, dels för att stimulera till fler lokala projekt på fler håll. Det är framför allt detta vår kritik gäller — den verksamheten är vi inte nöjda med. Jag är förvånad också över att Hans Göran Franck och utskottsmajoriteten vägrar att ställa sig bakom ett uttalande om vidgade insatser för forskning om könsrollernas betydelse för brottslighet. Det finns ju en oerhört intressant och viktig skillnad mellan mäns och kvinnors brottsbenägenhet. Av statistiska uppgifter framgår att av 1 000 kvinnor i Sverige lagförs 9 för brott varje år. Motsvarande antal för män är 54. Det vore naturligtvis oerhört bra om vi kunde få indikationer på vad denna stora skillnad beror på. Vi kanske kunde dra goda erfarenheter av den typen av kunskap när det gäller att åstadkomma ett effektivt brottsbekämpande arbete och alltså få ner antalet män som lagförs varje år. För närvarande är det ju ett högt tal. Herr talman! Jag tycker att Hans Göran Francks argumentering mot de reservationer som vi fogat till betänkandet definitivt inte gav någon anledning för mig att ompröva mitt tidigare ställda yrkande.

Herr talman! Varje gång vi diskuterar ekonomisk brottslighet i riksdagen med socialdemokraterna får vi höra att vi moderater och även andra borgerliga har ett begränsat intresse av att bekämpa ekonomisk brottslighet. Det har vi fått höra under jag vet inte hur många år. Det var faktiskt de borgerliga regeringarna som initierade kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det var vi som startade med skattekontroller inom olika branscher. Detta skedde på 1970-talet då vi var i regeringsställning. Det var faktiskt vi som byggde upp särskilda ekorotlar inom polisen mot de ekonomiska brotten. Detta är sanningen. Jag tycker det känns otrevligt att år ut och år in behöva höra att vi inte visar intresse. Vad som däremot är rätt och riktigt att säga är att vi har olika uppfattningar om hur denna brottslighet skall bekämpas. Socialdemokrater vill bygga upp ännu fler kontrollapparater — inte minst visar ekokommissionens arbete detta. Det skall bli ännu hårdare kontroller, ytterligare myndighetskontroller, ännu mer studier osv. av olika branscher, medan i vart fall vi moderater anser att man kan komma åt mycket stora delar av den svarta marknaden och den ekonomiska brottsligheten genom att arbeta med ett annat skattetryck. Som exempel kan jag ta det ärende som diskuterades nyss, där möjligheten att göra avdrag för reparationskostnaderna när man har egen villa togs upp. Vilka möjligheter skulle det inte öppna för att bli av med den svarta arbetskraft som på olika sätt hjälper villaägare att reparera och där vi vet att pengar inte tas upp till beskattning! Det finns alltså olika synsätt beträffande hur den här typen av brottslighet skall angripas. Naturligtvis är vi intresserade av att komma åt den. Inte minst för en som bekänner sig till marknadsekonomin är det oerhört viktigt att få en sund marknad och att konkurrensförhållandena fungerar, så att de hederliga företagarna inte utsätts för osunda metoder från konkurrenter i branschen som begagnar sig av brottsligt beteende för att få ett övertag. Det känns inte trevligt att få höra att vi har ett begränsat intresse av att bekämpa ekobrotten. Hans Göran Franck sade att ordningsbot inte passar för snatteribrott, eftersom gärningsbeskrivningen och rekvisiten kan vara sådana att man inte bör gå fram så schablonmässigt som en ordningsbot innebär. Det ligger en del i det, men samtidigt har snatteribrottsligheten blivit en sådan mängdbrottslighet att vi måste överväga möjligheter att ingripa litet mer schablonartat för att få stopp på utvecklingen. Särskilt viktigt är det för unga lagöverträdare att få klart för sig att deras beteende inte är acceptabelt. Då får det bli ett något mindre noggrant övervägande. Men vi talar ju här hela tiden om sådana brott som är erkända — så fort det handlar om förnekande av brottet, att bevisningen är otydlig osv. måste vi naturligtvis gå den vanliga vägen. Men det är viktigt, när det uppstår en sådan mängdbrottslighet som snatterierna har utvecklat sig till, att åtminstone överväga att pröva andra möjligheter att bekämpa brottsligheten än i dag. Det system som vi har i dag fungerar uppenbarligen inte. Det är tungrott för poliserna och åklagarna, och alltför många snattare går fria och får föreställningen att samhället inte reagerar. På det sättet tycker jag inte att det kan fortsätta.
Herr talman! Hans Göran Francks påstående att vi vill bekämpa snatterierna och inte den ekonomiska brottsligheten stämmer inte. Vi har sagt att kampen mot den ekonomiska brottsligheten skall prioriteras. Utskottet har enhälligt anslagit medel — Hans Göran Francks parti har inte anslagit mer medel till denna kamp. Och vi har självfallet ingenting att invända mot att kampen mot den ekonomiska brottsligheten följs noga. Men ni socialdemokrater vill ju inte göra någonting åt snatterierna i dagsläget. Ni hänvisar till pågående arbete i departementet. Uppriktigt sagt: Det gjorde Hans Göran Franck också förra året när vi debatterade den här frågan — jag har tittat efter i protokollet. Men ingenting har hänt sedan dess, förutom att snatterierna har ökat. Snatteri skulle nedvärderas som brottstyp om man följer det borgerliga förslaget om ordningsbot, sade Hans Göran Franck. Jag förstår inte logiken i det resonemanget. Att inte göra någonting, att vänta och se och bara invänta det fortsatta arbetet inom fängelsestraffkommittén är väl verkligen att nedvärdera snatteriet som brottstyp! Det kan vi inte vara med om. Detta kan inte tolereras, så omfattande som snatterierna har blivit. Hans Göran Franck har precis samma försvar nu som förra året när vi diskuterade förslaget om ordningsbot. Också då hänvisades till fängelsestraffkommitténs arbete. Beträffande reservation 2 säger nu utskottsmajoriteten och Hans Göran Franck att forskningsfältet är intressant, och man uttalar förståelse för vad som sägs i motion och reservation. Så sade man förra året också, men ingenting har hänt. Man hänvisade även då till pågående utveckling. Reservation 2 handlar om forskning om könsrollernas betydelse för brottsligheten, och sådan forskning är än mer angelägen i år.
Herr talman! Olika forskningsprojekt med inriktning mot kvinnors brottslighet pågår, t.ex. vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det är ett kvalificerat arbete som utförs där av personer som är mycket duktiga på området. Också vid den psykologiska institutionen och vid BRÅ har studier genomförts med samma eller likartad inriktning. Jag nämnde också tidigare att BRÅ är i färd med att anslå medel till ytterligare projekt som enskilda forskare arbetar med. Det betyder att det görs åtskilligt på det här området. När vi får se resultaten av de pågående forskningarna kan det självfallet finnas anledning att initiera ytterligare forskning på området. Justitieministern har också uttalat ett intresse på den här punkten. Jag tror därför inte att de borgerliga behöver vara oroliga för att den här frågan inte kommer att bevakas.

Det tycker jag är bra sagt. Men nu försöker Elving Andersson hitta ett kryphål för att komma ifrån detta. Han säger att om informationsinsatser skall göras skall de omfatta all brottslighet. Men det kan han ju inte mena!

Jag håller med Elving Andersson om att det skulle behövas ytterligare lokal aktivitet i den brottsförebyggande verksamheten. Men det är ju huvudsakligen polisen som har ansvaret, och det har tagits en del initiativ i BRÅ:s regi — det bästa exemplet är det som finns i Örebro. Men det finns naturligtvis plats för många fler lokala initiativ, och Elving Andersson och jag kan var och en på sitt håll se till att det blir mer lokala aktiviteter. Det kommer självfallet att välkomnas. Jag hade faktiskt inte räknat med att jag skulle kunna övertyga Elving Andersson om att han bör ta tillbaka sina yrkanden. Det har han väl aldrig gjort någon gång här i riksdagen, så varför skulle han göra det just i dag? Till Björn Körlof vill jag bara säga: Det är bra att de borgerliga tidigare har tagit initiativ och verkat för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Men nu handlar det om att vi lägger fram konkreta förslag som ni inte gillar. Jag menar att de förslagen, som jag utförligt har redovisat, är av den arten att de skulle spela en viktig roll i brottsbekämpningen. Frågan om ordningsbot finns det faktiskt inte så mycket mer att säga om, utom att hänvisa till vad jag tidigare har anfört. Dess bättre är Björn Körlof ordförande i en arbetsgrupp som arbetar med de här frågorna, och vi får väl se om det ur den arbetsgruppen föds något mer än att man vill betrakta snatteri som en ordningsförseelse.

Herr talman! Så har vi då äntligen fått ett förslag från regeringen om s.k. besöksförbud, ett förslag som bl.a. vi i folkpartiet har önskat i flera år. Bakgrunden är att vi vill skydda misshandlade, trakasserade och förföljda kvinnor, och även barn. Det rör sig tyvärr om många kvinnor, långt fler än vad den officiella statistiken visar. Våld mot kvinnor är nämligen ett brott med stort s.k. mörkertal, dvs. fallen anmäls inte och kommer alltså inte till polisens kännedom. Besöksförbud är bara ett sätt bland flera att bekämpa detta våld. Syftet med besöksförbudet är att hindra att någon som har blivit utsatt för ett brott blir angripen på nytt av samma gärningsman. Förra gången vi diskuterade denna fråga i kammaren var så sent som den 25 november förra året. Då hade vi borgerliga ledamöter i utskottet till betänkandet fogat ett särskilt yttrande, vari vi underströk att det var bråttom med ett lagförslag och att vi snarast ville se en proposition. Nu har propositionen alltså kommit, och man kan kanske tycka att vi borde vara nöjda. Det är vi i stort sett också. Men vi i folkpartiet har fortfarande en invändning att göra, som vi har följt upp med en reservation. Det gäller frågan om vem som skall fatta beslutet om besöksförbud. Propositionen och utskottets majoritet anser att det skall vara ett åklagarbeslut, eftersom det blir snabbast, smidigast och enklast. Den situation i vilken det skall handlas är nämligen ofta akut. Mot detta anför vi rättssäkerhetsaspekten och menar att besöksförbud alltid skall fattas av domstol. Enligt vår mening är besöksförbud nämligen en så ingripande åtgärd för den som drabbas av det att beslutet måste fattas under alldeles betryggande rättssäkerhetsgarantier. Klart är dock att det förslag som vi nu behandlar är bättre än inget besöksförbud alls, dvs. den situation som råder i dag.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

Herr talman! Det är egentligen djupt tragiskt att riksdagen måste lagstifta om besöksförbud. Behovet av en lag visar hur långt vi fortfarande har kvar till kvinnofrid. Det är nämligen kvinnor som förföljs och utsätts för allvarliga trakasserier. I genomsnitt misshandlas en kvinna i veckan till döds av en närstående man. Med den hittillsvarande lagstiftningen har inte polisen kunnat ingripa och skydda kvinnan innan ett brott har begåtts. För att detta skall bli möjligt har det från bl.a. centerns sida framförts krav om en besöksförbudslag. Vi ställer oss därför bakom föreliggande lagförslag. På en punkt har vi däremot en annan uppfattning, och det gäller villkor för åtal. Vi tycker inte att överträdelse av besöksförbudet skall vara ett angivelsebrott, dvs. att målsäganden måste ange brottet för att åtal skall kunna väckas. Enligt vår uppfattning bör detta ligga under allmänt åtal. Tidigare var både misshandel av kvinnor och sexuella övergrepp angivelsebrott. Efter riksdagsbeslut i början av 1980-talet togs denna särskilda åtalsregel bort. Det skedde efter en intensiv debatt och överväganden i en utredning. Som skäl angavs bl.a. att kvinnorna säkerligen ofta utsätts för påtryckningar att inte ange brottet och att kvinnan försätts i en svår valsituation. Från centerns sida anser vi att dessa argument har samma tyngd även i fråga om överträdelse av besöksförbud. Risken är lika stor att kvinnan utsätts för påtryckningar. Syftet med lagstiftningen är att samhället griper in till kvinnans skydd. Vi måste ha i minnet att de kvinnor som det här gäller är i en synnerligen pressad situation. Att då kräva att kvinnan själv skall ta ställning till om hon skall ange brottet eller inte är enligt vår uppfattning att lägga sten på bördan. Det är i högsta grad inhumant. Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! På senare år har olika åtgärder vidtagits för att ge ett bättre skydd mot övergrepp och andra trakasserier, främst mot kvinnor. Som ett led i att ytterligare skydda dem som utsätts för övergrepp uttalade justitieutskottet i höstas, då frågan behandlades, att det fanns ett behov av en lagstiftning om besöksförbud. Nu föreligger ett konkret förslag, som innebär att besöksförbud kan utfärdas om det finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan person. Besöksförbudet är främst till för att förhindra att någon som förgripit sig gör sig skyldig till nya övergrepp och trakasserier. Meningen med ett besöksförbud är framför allt att förebygga hotfulla och farliga situationer och även göra det möjligt för polisen att ingripa i sådana situationer. Besöksförbudet tar också sikte på att förhindra besök och kontakter över huvud taget, vilka kan upplevas lika hotande och skrämmande som en aktiv handling som faller under bestämmelserna om t.ex. olaga hot. För att besöksförbud skall vara verksamt måste handläggningen av frågan och förfarandet vara snabbt och enkelt, dels för att en brottsförebyggande effekt skall kunna erhållas, dels för att förfarandet skall kunna användas i just akuta situationer. Till betänkandet har fogats två reservationer, den första av folkpartiet, som anser att beslut om besöksförbud skall fattas av domstol och önskar att ett sådant förslag föreläggs riksdagen. För att besöksförbudet skall vara verksamt är det som sagt nödvändigt med ett enkelt och effektivt förfarande. Det måste gå att få ett snabbt beslut i akuta situationer, t.ex. under helger. Beslutet måste naturligtvis fattas under rättssäkerhetsmässigt betryggande former. Utskottet anser att både kravet på snabbhet och på rättssäkerhet tillgodoses genom att det är åklagaren som fattar beslutet. Det finns också möjlighet att överklaga beslutet och få det prövat i tingsrätten. I den andra reservationen, av centern, vill man att åtal skall ske utan angivelse. Förslaget innebär att det i normalfallet krävs en angivelse för åtal också vid överträdelse av besöksförbud liksom vid andra liknande brott, såsom vid vissa fall av ofredande och hemfridsbrott som inte är grovt. Förslaget innebär också att åklagaren kan väcka åtal när detta är påkallat ur allmän synpunkt. Det finns, som centern har påpekat, sådana situationer där man av rädsla eller av andra skäl tar tillbaka anmälan eller inte vågar ange en överträdelse. I just dessa situationer är det möjligt för åklagaren att väcka åtal. Det är därför som åtalsregeln har fått denna utformning. Lagstiftningen om besöksförbud innebär i flera avseenden en nyordning. Det är enligt utskottets mening därför angeläget att regeringen följer utvecklingen och tar initiativ till förändringar om komplikationer eller andra oönskade processuella effekter uppstår. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är beträffande frågan om vilken myndighet som skall besluta om besöksförbud och förfarandet som den största kritiken har uppstått. Här har ju riksåklagaren framhållit att av rättssäkerhetsskäl domstol bör fatta beslut. Riksdagens ombudsmän tycker detsamma liksom Advokatsamfundet. Så vi har goda remissinstanser i ryggen när vi hävdar rättssäkerhetssynpunkterna. Jag förstår behovet av att kunna besluta snabbt i akuta situationer, men domstolen kan ju meddela interimistiska beslut. Vidare finns möjligheten att utnyttja de jourdomstolar som har inrättats.
Herr talman! Birthe Sörestedt tog upp det förhållandet att åklagaren kan väcka åtal om det är motiverat ”ur allmän synpunkt”. Vi hade precis samma typ av lagstiftning beträffande kvinnomisshandel och sexuella övergrepp. När den lagstiftningen var i kraft väcktes åtal i ytterst få fall med hänvisning till ”allmän synpunkt”. Förmodligen kommer det att bli likadant på det här området. Därför hävdar jag att man inte kan förlita sig på regeln i fråga.
Herr talman! Det blir fråga om en avvägning mellan olika aspekter. Det gäller att få ett snabbt beslut, och det gäller också att tillvarata rättssäkerheten. För vår del anser vi att vi uppnår detta genom att åklagaren har möjlighet att fatta besluten. Åklagaren fattar ju i andra situationer liknande beslut. Beträffande angivelse vill jag framhålla att man i den promemoria som ligger till grund för propositionen inte har med detta att åklagaren kan väcka åtal med hänvisning till ”allmän synpunkt”. Remissinstanserna var emellertid kritiska på denna punkt, varför denna bit tillkom för att ta hänsyn till dem som av rädsla eller av annat skäl inte vill ange att det skett en överträdelse. Slutligen vill jag påminna om att utskottet har skrivit att regeringen bör följa utvecklingen och ta initiativ, om det av olika skäl skulle vara nödvändigt.